Herr talman! Lennart Hedquist har frågat Sven-Erik Österberg i vilken utsträckning han är beredd att föreslå en översyn av beskattningen av just hästspel, eller föreslå andra åtgärder beträffande hästspel, i syfte att förbättra situationen för hästnäringen. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Lotteriutredningen har nyligen överlämnat sitt slutbetänkande Spel i en föränderlig värld , SOU 2006:11, till regeringen. Utredningens uppdrag har varit att se över lagstiftningen inom spel och lotteriområdet, inklusive skattereglerna, mot bakgrund av den fastställda spelpolitiken och lämna de förslag som kan behövas för att anpassa regleringen till den marknadsmässiga och tekniska utvecklingen på spel och lotteriområdet samt till utvecklingen av EG-rätten. Uppdraget har även omfattat att beakta utvecklingens och förslagens inverkan på folkhälsan. Utredningen har i betänkandet behandlat hästsportens begäran om en sänkning av lotteriskatten från 36 % till 35 % och funnit att något principiellt hinder inte möter att göra en sådan sänkning av skatten. Något förslag om en skattesänkning har utredningen dock inte lämnat eftersom utredningen inte haft möjlighet att föreslå någon alternativ finansiering. Betänkandet ska nu sändas ut på remiss. En utvärdering av remissvaren ska därefter göras. Mot denna bakgrund är jag inte beredd att föreslå någon särskild översyn av beskattningen av hästspel eller att föreslå andra åtgärder beträffande hästspel.
Herr talman! Skatten på hästspel höjdes ju i samband med saneringen av statsfinanserna. I likhet med vad som gällde på många andra områden sades då att den skulle återställas när möjlighet fanns. Likväl har det inte gjorts, detta trots att det är en mycket liten summa i ett statsfinansiellt perspektiv. Dock får denna summa, och har fått, stora konsekvenser för hästnäringen och denna spelform. Finansministern vet ju hur konkurrensen på spelområdet har ökat. Oreglerat spel med utländska aktörer stod förra året för minst 75 % av tillväxten. Dessa aktörer lever - för närvarande, ska jag väl säga - oreglerat och levererar inga skatteintäkter till staten och naturligtvis inget till hästnäringen. Likväl har regeringen hittills inte gjort något på just detta område för att hejda utvecklingen för hästnäringen. Vi är nu i den alarmerande situationen att betäckningssiffrorna inom travaveln i Sverige har minskat med 30 % de senaste fem åren efter en tidigare rätt god utveckling. Jag noterade att jordbruksministern vid nyåret visade intresse för hästnäringen. För att ge trovärdighet åt detta är det nog viktigt med en sådan enkel åtgärd som att återställa hästskatten till tidigare nivå. För den åtgärden behövs näppeligen någon remissomgång av Lotteriutredningen. Det torde vara uppenbart för finansministern att finansieringen av denna mycket begränsade summa knappast kan vara något problem. Skatteintäkterna torde snarast komma att öka. Framför allt vidtar man dock en långsiktig åtgärd när man bryter den negativa utvecklingen för hästnäringen. Med de mycket stora höjningar av utdelningarna från de statliga bolagen som regeringen nu bestämmer ska ske kan det här knappast heller på den korta sikten, detta år, vara något problem. Herr talman! Med denna starka argumentering blir min fråga till finansministern: Kan vi inte förvänta oss ett förslag om sänkning av denna skatt redan i vårbudgeten, till fromma för denna inhemska och reglerade spelform och till fromma för hästnäringen i Sverige?
Herr talman! Lennart Hedquists interpellation handlar om tre frågor - villkoren för spelmarknaden i största allmänhet, villkoren för hästnäringen och specifikt nivån på spelskatten. Lennart Hedquist är välkommen att diskutera villkoren för spelmarknaden med min kollega Sven-Erik Österberg och villkoren för hästnäringen med min kollega Ann-Christin Nykvist, som precis som Lennart Hedquist sade är mycket engagerad i den frågan. Mitt ansvar är den specifika spelskattefrågan. I den meningen har alltså Lennart Hedquist hittat rätt statsråd, så att säga. Nu har den här frågan aktualiserats i en utredning som är ute på remiss. Jag är helt övertygad om att remissinstanserna kommer att aktualisera denna fråga, och när remissomgången är avslutad finns det skäl för regeringen att ta ställning till både denna och andra frågor. Vad som komma skall i vårpropositionen, Lennart Hedquist, tänker jag presentera den 18 april.
Herr talman! Jag utgår från att min starka argumentering i denna fråga då borde kunna bära frukt. Jag tycker att det är en alldeles för legär inställning av finansministern att säga: Nu låter vi Lotteriutredningen gå ut på remiss, och sedan hör vi vad remissinstanserna säger. Lotteriutredningen handlar ju väldigt mycket om andra saker. Den har parentetiskt sagt att man kanske borde återställa den här skatten, men den har inte kunnat söka någon finansiering av detta. Det har dock finansministern möjlighet att göra. Tidigare kunde man säga att man inte borde vänta på att kon dör. I det här fallet är det fråga om att se till att bryta den negativa utveckling som finns för hästnäringen. Det är bra att jordbruksministern tänker på hästnäringen, men den snabbaste åtgärden är faktiskt, och där tror jag näringen är helt överens, att se till att skattesänkningen kommer till stånd så att den här spelformen kan konkurrera bättre med de andra delvis oreglerade spelformerna och att man på det viset kan slussa mer pengar till hästnäringen. Då bryter man den negativa utvecklingen. Jag var medveten om att det var minst tre statsråd som var berörda. Men vi har ju en regering som kan samråda, rimligen, innan den avger svar. Och jag är missnöjd med att finansministern nu inte kan ge ett tydligt besked och en tydlig signal till hästnäringen att man är beredd att vidta denna mycket begränsade åtgärd. Jag utgår från att det kommer ett besked om detta i vårbudgeten.
Herr talman! Nej, jag har ingen legär inställning, vare sig i den här frågan eller i andra frågor. Men en sak har jag lärt mig, inte minst av alla dessa interpellationsdebatter under ett och ett halvt år som finansminister, att ingenting är så lätt som att utlova än det ena än det andra, endera på budgetens inkomstsida eller på budgetens utgiftssida. Jag tänker inte hamna i det läget att jag vid varje interpellationsdebatt försöker stryka den ena eller den andra opinionen medhårs, utan vi presenterar en samlad politik vid specifika tillfällen. Ett sådant tillfälle är vårpropositionen, ett annat tillfälle är budgetpropositionen. Jag räknar faktiskt med, Lennart Hedquist, att vara den som lägger fram budgetpropositionen även i höst, då vi brukar behandla skattefrågor. Jag noterade emellertid en sak som är lite avslöjande för hur Lennart Hedquist ser på den här frågan och på andra skattepolitiska frågor. Nu är inte det här en allmän skattepolitisk debatt, men det är klart att om man lever i en sådan föreställningsvärld att, som Lennart Hedquist sade, skatteintäkterna kommer att öka när man väl sänker skatten, är det naturligtvis väldigt lätt att alltid hävda, som Lennart Hedquist brukar göra, att skatterna ska sänkas. Jag tror att sakernas tillstånd är betydligt mycket mer komplicerat än så. Beskedet som jag har att ge är att frågan är aktualiserad i Lotteriutredningen. Den är ute på remiss, och jag är helt säker på att den kommer att aktualiseras av olika remissinstanser, inte minst de som helt berättigat vill ha bättre villkor för hästnäringen. Sedan får vi pröva huruvida den åtgärd som aktualiseras är den bästa för att stärka hästnäringen eller ej.
Herr talman!

Jag angav också att jag förstår att finansministern tycker att det här mycket begränsade beloppet kanske innebär svårigheter och att det ska finnas en finansiering om man vidtar åtgärden snabbt, redan till vårbudgeten. Men jag noterar att det samtidigt handlar om miljardbelopp som regeringen tar in i utdelning från de statliga bolagen. Det gör att det på inkomstsidan, även i det mycket korta perspektivet, inte kan vara några svårigheter att finansiera en skattelättnad på några tiotals miljoner. Det handlar här väldigt mycket om att visa inställningen att man, när man nu ser en negativ utveckling för hästnäringen, som är av stor betydelse för landsbygden och landsbygdens utveckling, är beredd att vidta den åtgärden innan man har fått en accelererad negativ utveckling. Den accelererade negativa utvecklingen ser vi ju genom att titta närmare på siffrorna beträffande betäckningen inom travaveln i Sverige.